Herr ålderspresident! Serkan Köse har frågat mig om jag tänker verka för att underlätta kompetensförsörjningen, och i så fall hur, samt om jag avser att ta några initiativ för att säkerställa att Arbetsförmedlingen bidrar till kompetensförsörjningen av inte minst norra Sverige på bästa möjliga sätt, och i så fall vilka initiativ. Serkan Köse har vidare frågat mig om jag bedömer att Arbetsförmedlingen har tillräckliga förvaltnings och programresurser för att klara av sitt uppdrag att förse de nya gröna industrierna med kompetent arbetskraft och, om så inte är fallet, om jag avser att ta några initiativ för att åtgärda detta. Kompetensförsörjningen är en helt central utmaning på den svenska arbetsmarknaden. Vi står sannolikt inför en lågkonjunktur, och arbetslösheten förväntas kunna öka framöver. Samtidigt har många arbetsgivare fortsatt svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Arbetsförmedlingen har en viktig roll i detta sammanhang. Det avspeglas också i myndighetens nya instruktion, som trädde i kraft i december 2022. I den återfinns ett tydligt uppdrag kopplat även till kompetensförsörjning, förutom annat som nämndes i den förra interpellationsdebatten. Regeringen har också i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2023 gett myndigheten i uppdrag att utveckla sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetsgivarkontakter i syfte att bidra till en mer effektiv kompetensförsörjning. I uppdraget ingår att vidta åtgärder för att förbättra den yrkesmässiga och geografiska rörligheten bland arbetssökande. Arbetsförmedlingen ska även utveckla och förbättra arbetet med kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Som led i regeringens ansträngningar för att tillgodose kompetensbehov på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen dessutom fått i uppdrag i regleringsbrevet att genom förbättrade arbetsgivarkontakter och andra åtgärder anvisa fler till bland annat arbetsmarknadsutbildning. Ett fortsatt stort antal deltagare i matchningstjänster bidrar också till arbetsgivares kompetensförsörjning. Med en tydligare arbetslinje kommer det också att bli mer lönsamt att arbeta, att utbilda sig till ett yrke där det råder brist och att flytta dit där jobben finns. Jag vill gärna också nämna att regeringen satsar flera miljarder de kommande åren på det omställningspaket som arbetsmarknadens parter förhandlat fram och som ger många arbetstagare möjlighet att omskola sig och höja sin kompetens mitt i karriären eller mitt i livet. Omställningspaketet bidrar både till att stärka individers framtida ställning på arbetsmarknaden och till att tillgodose arbetsgivares behov av kompetens. Omställningen i norra Sverige är speciell genom sin storlek och höga hastighet. Det behövs insatser från många olika aktörer för att hantera den utmaning som kompetensförsörjningen utgör. Arbetsförmedlingen har, vid sidan om det generella arbete som myndigheten bedriver, inrättat ett kansli för omvandling och matchning i norr med kontor i Skellefteå. Kansliet arbetar med både privata och offentliga arbetsgivare för att i så stor utsträckning som möjligt motverka kompetensbrist. Jag följer detta arbete med stort intresse. Så till frågan om Arbetsförmedlingens resurser. Arbetsförmedlingen är en stor och viktig myndighet. Dess förvaltningsanslag uppgår 2023 till ca 7,6 miljarder kronor. Anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser beräknas uppgå till 6,9 miljarder kronor 2023. Med dessa resurser för 2023 finns utrymme för en fortsatt ökning av insatser i förhållande till nuvarande nivåer med en inriktning som svarar mot de utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik. Regeringen föreslår också i den kommande vårändringsbudgeten att myndighetens anslag för 2023 ökar med 50 miljoner kronor i syfte att förbättra Arbetsförmedlingens förutsättningar att hantera en eventuell ökad arbetslöshet. Jag kommer noga att följa utvecklingen framåt, både när det gäller kompetensförsörjningen i stort och Arbetsförmedlingens roll och resurser, och är beredd att vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Herr ålderspresident! Tack för svaret, statsrådet! En stor utmaning på svensk arbetsmarknad är att det finns en stor missmatchning mellan lediga jobb och kompetens, det vill säga att vi har en obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Trots att Sverige nu riskerar att gå in i en lågkonjunktur finns det många lediga jobb, och arbetsgivare runt om i landet har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetenser. I mars anmäldes 150 000 nya lediga jobb till Arbetsförmedlingen, och samtidigt är arbetslösheten hög - drygt 340 000 personer är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Denna obalans, eller dåligt fungerande matchning, på arbetsmarknaden påverkar arbetslösheten, sysselsättningen och inte minst kompetensförsörjningen negativt. Det höjs nu röster från kommuner och från det privata näringslivet som kräver att politiken på nationell nivå inser allvaret och agerar. Bland annat skriver Teknikföretagen att situationen är allvarlig och att lösningen på kompetensbristen borde toppa regeringens att göra-lista. Vi har i dag som sagt en kompetensutmaning i hela Sverige - men i synnerhet i norra Sverige, där arbetsgivarna skriker efter arbetskraft. De kommuner där behoven är som störst gör allt för att bli attraktiva. Fackförbundet Unionen skriver i en ny rapport att sex av tio arbetsgivare i Norrbotten och Västerbotten inom fem år kommer att få sin kompetensförsörjning påverkad av den stora industriexpansionen i regionen. Av arbetsgivare som redan i dag påverkas upplever nio av tio att expansionen har gjort det svårare för dem att behålla anställda, skriver Unionen i sin rapport. Detta ställer som sagt krav på arbetsmarknadspolitiken att klara av två saker samtidigt. Dels behöver kompetensförsörjningen förstärkas så att företag kan expandera och konkurrera på en tuff världsmarknad, dels behöver de som står längst från arbetsmarknaden rustas så att de kan försörja sig genom arbete. Båda dessa uppgifter ska Arbetsförmedlingen klara av, och det fina är att resultatet blir som bäst om Arbetsförmedlingen får tillräckligt med resurser. Men om man gör som SD och regeringen, nämligen skär ned på Arbetsförmedlingens resurser, blir resultatet tredubbelt dåligt. Det blir dåligt för arbetsgivarna, dåligt för de arbetslösa och jättedåligt för samhället. Det kan låta besvärligt att klaga på att SD och regeringen drar ned på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Men den första smällen kom 2019, då riksdagen röstade för M, KD och SD-budgeten, som innebar en drastisk neddragning av Arbetsförmedlingens resurser. Den budgeten tvingade Arbetsförmedlingen att varsla en tredjedel av de anställda och skära ned på arbetsmarknadspolitiska resurser. Sedan dess har högerpartierna i Sveriges riksdag tävlat i att minska resurserna till den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Kort sagt: Om vi ska klara av klimatomställningen och kompetensförsörjningen till de stora industrietableringarna i bland annat norra Sverige krävs det politisk handlingskraft. Staten måste hålla i taktpinnen för att stödja regionerna och kommunerna i kompetensförsörjningsfrågan, som är en utmaning för regionerna och kommunerna var för sig att klara av. Kompetensförsörjningen kräver som sagt en kraftsamling. Med anledning av detta vill jag fråga om statsrådet Johan Pehrson tänker vidta några konkreta åtgärder för en nationell kraftsamling kring den kompetensutmaning vi har i dag - eller inrätta någon typ av kriskommission, vilket inte minst efterfrågas av industrin.

Herr ålderspresident! Jag tackar statsrådet och särskilt interpellanten Serkan Köse. Att vara från Västerbotten kan vara helt fantastiskt. Men det är lite mer än fantastiskt, för just nu är det blodbrist - befolkningsbrist och samlad kompetensbrist - i alla kommuner i Västerbotten. Skellefteå, där den gröna industriomställningen startade, driver nu klimatomställningen och industriomställningen i hela Sverige. Det är början på det som sedan kommer i Norrbotten, där kanske uppemot 1 000 miljarder kronor investeras. Den kartläggning som Region Västerbotten har gjort visar att det fattas 40 000 människor till industrin och offentlig sektor, och det fattas minst lika många till i Norrbotten. Då krävs det ju lite mer. Det krävs kanske också en samordning i Regeringskansliet. Dagen här i kammaren började med en interpellationsdebatt mellan Ebba Busch och vår partikamrat Daniel Vencu Velasquez Castro om den gröna industriomställningen, där Ebba Busch faktiskt svarade att regeringen kommer att ta fram en särskild strategi för norra Sverige. Det är ju bra. Jag tänker att det kanske berör även Johan Pehrson och Arbetsmarknadsdepartementet. Precis som interpellanten Serkan Köse har lyft fram handlar det nämligen om att vi har en stor arbetslöshet i delar av landet och en stor brist på människor i andra delar. Då är det matchning som krävs. Den tidigare och den nuvarande regeringen har faktiskt samma samordnare. Jag har här en rapport som har lämnats in till Regeringskansliet, Rapport från samordnaren för samhällsomställning vid större företags etableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten . Den har Peter Larsson lagt fram för regeringen. I rapporten finns det två stora kapitel om kompetensförsörjning, matchning och befolkningsförsörjning. Jag tänker att det är någonting som också Johan Pehrson kan läsa. Det finns väldigt många delar i rapporten som handlar om en förstärkt yrkesutbildning och om arbetsmarknadsutbildning. Det finns också en del som Arbetsförmedlingen i Skellefteå lyfte fram när jag träffade dem och som de ser som ett jättebekymmer: När de hittar personal i andra delar av landet som kan tänka sig att ta jobb där uppe finns det inte resurser för dem att åka upp till norra Sverige, göra en övernattning och åka tillbaka. De resurserna är nämligen för små. De har inte räknats upp på länge. Just nu har vi dessutom en kraftig kostnadshöjning på både resor och boende, vilket regeringen säkert är väl medveten om. Det finns alltså människor som kan tänka sig att söka ett jobb - att få en matchning till ett arbete - i norra Sverige, men då finns inte resurserna. Och det är Johan Pehrsons myndighet Arbetsförmedlingen som kan säkerställa att de finns.
Herr ålderspresident! Man måste väl ändå börja med att gratulera Norrland och Västerbotten till den fantastiska vändningen. Det är nästan som detta att Skellefteå håller på att vända matchserien mot Örebro Hockey - tills i kväll. Vänta och se bara, vi kommer tillbaka! När det gäller den kriskommission som efterlystes här har vi haft sådana kriskommissioner när jobben har försvunnit. Jobben har lagts ned för att det har varit kortsiktig politik, för höga skatter och en för oklar energipolitik. Norrland stod och darrade på valnatten, och nu är man glad över att investeringarna och satsningarna fortsätter eftersom man nu vet att det blir en energimix som håller. Vi kämpar nu enormt kraftigt för att få till ny såväl sol och vindkraft som kärnkraft för att kunna möjliggöra den här stora omställningen, för det krävs så att säga kilowattimmar för att kunna genomföra detta. Det behövs för att man ska kunna bygga batterierna i Skellefteå och göra andra viktiga satsningar i den gröna nyindustrialiseringen av Norrland, som nu har ett mycket angenämt problem. Man ska komma ihåg att detta är just ett angenämt problem! Då är frågan hur Arbetsförmedlingen ska kunna lösa exakt alla de här problemen. Jag håller med om en sak, nämligen det sista som Isak From var inne på. Vi behöver se över stödet till jobbsökarresorna. Det är klart att det kan räknas upp; det är ju bara att se till att göra det. Där har jag en dialog med Arbetsförmedlingen för att se till att de kommer tillbaka i detta. När en människa har möjlighet att bygga en dröm och försörja sig själv ska det nämligen inte falla på att man inte kommer till platsen och får se hur fantastiskt vackert det är i till exempel Skellefteå. Det ska inte falla på det. I grunden handlar det om att det varje år - och redan nu i juni - kommer ut nya unga människor som ska lämna skolan. Då ska det vara unga människor som kommer ut med godkända resultat och som kan börja jobba eller vidareutbilda sig. Vi ska se till att vi har duktiga personer som kommer in på våra ingenjörsutbildningar, för det behövs ju både ingenjörer och busschaufförer. Det krävs ju både läkare och personal i förskolan i till exempel Skellefteå, så det grundläggande utbildningssystemet är centralt. Vi har också en debatt om arbetskraftsinvandring. Här står Socialdemokraterna mest och skäller. Jag har sett att man skäller särskilt mycket på Sverigedemokraterna för att de är så otroligt liberala - det är ändå uppfriskande att man kör på det spåret. Vi har ett bra och balanserat förslag som är på gång. Det måste dock utredas först. Enligt detta förslag ska det vara möjligt med arbetskraftsinvandring, inte minst för högkvalificerade och kvalificerade arbeten. Det ska även kunna göras undantag, vilket har varit viktigt för Liberalerna att slåss för, så att vi ska få till möjligheter att täcka också andra bristyrken och inte bara sådana som är på säsong. Vi får återkomma till detta, för det är komplicerat. Man känner dock ofta att man har hamnat ganska rätt när man både får skäll från sossarna för att det är för liberalt och får skäll från någon annan för att det är för hårt - då ligger man i en ganska bra position, har jag en känsla av. Grundutbildningen och den högre utbildningen måste leverera. Det är ju därför vi gör dessa stora satsningar. Det är därför vi försöker att se till att människor klarar skolan, så att det inte varje år kommer 16 000-17 000 nya elever till Arbetsförmedlingen med dåligt självförtroende. Det hjälper ju inte att det finns människor på Arbetsförmedlingen om de inte har kompetens eller om de kom till Sverige för ett, fem eller tio år sedan och inte pratar svenska. Vilka batterier ska man bygga då, om man inte är specialist? När jag har varit i Skellefteå har jag sett att det kommer människor från både Kina, Frankrike och Kanada. Här finns det otroligt mycket som måste till. Arbetsförmedlingen ska se till att man förmedlar de jobb som finns. Jag håller med om att vi kommer att behöva fortsätta att fokusera på att underlätta för den här fantastiska utvecklingen. Vägen framåt är att se till att det också satsas på den ordinarie vuxenutbildningen; detta kommer jag till i mitt nästa inlägg.

Herr ålderspresident! Tack, Johan Pehrson, för svaret! Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att teknikföretagen säger att man ska ta situationen på allvar och att regeringens att göra-lista borde toppas av att hitta lösningen på den kompetensbrist som vi debatterar. När jag hörde statsrådets svar upplevde jag dock att statsrådet inte inser att detta är en viktig fråga för hela Sverige, att den är allvarlig och att man måste ta situationen på största allvar och komma med konkreta lösningar. Statsrådet hävdade i sitt svar bland annat att man gör utbildningsinsatser, men den som tittar på budgeten ser att regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna drar ned på utbildningsinsatserna - det tas ju bort 1 miljard från utbildningsmöjligheterna och 1,5 miljarder från arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Frågan är hur detta hänger ihop. Därför tänker jag stanna vid resurserna till Arbetsförmedlingen. Jag tycker att detta är viktigt. Statsrådet har också i en tidigare debatt hänvisat till Arbetsförmedlingen. Det är just med förvaltningsanslaget som Arbetsförmedlingen kan anställa folk som kan jobba med att rusta de arbetslösa och stärka kompetensförsörjningen. Därför tycker jag att det är lite magstarkt av statsrådet att säga att man ökar resurserna till Arbetsförmedlingen med 50 miljoner kronor när man i verkligheten styr på en minskning. Johan Pehrson minskade Arbetsförmedlingens anslag från 7,8 miljarder 2022 till 7,6 miljarder 2023, vilket innebar en minskning med 200 miljoner kronor. Det är alltså fortfarande minus, trots att Johan Pehrson gör en stor grej av att man har avsatt 50 miljoner kronor mer till Arbetsförmedlingen. Kravet på att myndigheten ska anpassa sig till ett minskat förvaltningsanslag finns kvar de kommande åren. Redan nästa år minskar Johan Pehrson Arbetsförmedlingens anslag med ytterligare 400 miljoner kronor. I det budgetunderlag från Arbetsförmedlingen som jag hoppas att statsrådet har tagit del av skrev Arbetsförmedlingen att de föreslagna anslagen kommer att påverka långtidsarbetslösheten negativt och att ökade resurser krävs för att man ska klara av sitt uppdrag. Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen i sitt budgetunderlag till regeringen att man behöver cirka 9 miljarder kronor för nästa år om man ska klara av sitt uppdrag och dessutom klara allt det som Johan Pehrson har lagt på myndigheten. Det är väsentligt mer än Johan Pehrsons 7,6 miljarder i dag. I senaste numret av tidningen Publikt kunde vi läsa att Arbetsförmedlingens ledning har gått ut med information till chefer och anställda om att myndigheten måste bli mer återhållsam i rekryteringen för att klara av övergången till ett lägre förvaltningsanslag för nästa år. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om han fortsatt anser att Arbetsförmedlingen har tillräckliga resurser för att både klara av kompetensförsörjningen, som diskuteras i dag, bekämpa den höga arbetslösheten och klara av en ökad arbetslöshet nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur, vilket allt tyder på.

Herr ålderspresident! Jag ser positivt på det som statsrådet sa om att man kan tänka sig att se över stödet till jobbresor. Detta tror vi är väldigt viktigt. Vi kanske till och med får besked om det i vårbudgeten; det skulle ju vara vällovligt. Jag tror att det är sådana insatser som vi behöver. Vi behöver komma bort från det kulturkrig som Moderaterna och Sverigedemokraterna har bedrivit mot norra Sverige. Moderaterna från Stockholmsregionen ifrågasätter hela den gröna industriella omställningen, samtidigt som Sverigedemokraterna motsätter sig alla former av vindkraft över huvud taget. Vi vill egentligen inte att detta ska behöva diskuteras. Vi socialdemokrater kan gärna diskutera en hållbar arbetskraftsinvandring, men då ska det bygga på att det är arbetsmarknadens parter som kommer överens genom en arbetsmarknadsprövning - vilka människor behövs, och vilken särskild kompetens behöver komma till Sverige? Dessa människor ska ha rimliga villkor, kollektivavtal, rätt till heltid och så vidare. Låt oss diskutera detta - då är det fullt möjligt. Samtidigt har vi alla de drygt 300 000 arbetslösa i andra delar av landet som gärna vill komma ut i arbete. Den som följde Ekot s rapportering under påskhelgen kunde höra att Trä och Möbelföretagen och småhustillverkarna meddelade att de förmodligen måste varsla uppemot 2 000 arbetstagare i Småland och Mellansverige. De vill förmodligen också ha en möjlighet till omställning och ett nytt arbete. De vill också komma ut i arbete och få sin förtjänst. Detta kan regeringen och Arbetsförmedlingen faktiskt hjälpa till med.
Herr ålderspresident! Det är svårt att läsa det politiska läget. Det är ju lätt att se att Socialdemokraterna alltid vill ha mer pengar till Arbetsförmedlingen, eller Ams, som det hette förut. Det finns ingen gräns för vad denna myndighet kan göra. Men vi vet ju också hur det ser ut. De flesta människor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är personer som pratar väldigt svag svenska och har bristfällig utbildning. Den bästa arbetsmarknadspolitiken är att se till att människor inte hamnar där. De som går ut nian nu började i stort sett ettan när den förra socialdemokratiska regeringen tillträdde. De ungdomar i Örebro, Skellefteå eller Södertälje som inte får godkänt går en mycket svår framtid till mötes. Därför är satsningen på den grundläggande utbildningen helt central. När en pandemi upphör tar man ju bort de åtgärder som varit kopplade till den. Därför har vi nu gått igenom detta. Vi har tittat på yrkesvux och yrkeshögskolan och har presenterat en större satsning på 8 350 platser för att förstärka ytterligare på de redan höga nivåer som Sverige befinner sig på när det gäller vuxenutbildning och för att rätta till de fel som har fått växa under så många år. Många personer måste rustas och matchas, antingen med aktörer eller med Arbetsförmedlingen själv, för att kunna bli anställbara. Vi ser till att skapa bättre förutsättningar att skaffa sig en utbildning. Låt mig också nämna det omställningsstöd vi har fått på plats. Här satsar vi ytterligare miljarder. Man kan säga att vi tar en del av de pengar som finns till godo och satsar på detta system, för det skapar goda förutsättningar. En småhustillverkare kan om ekonomin förändras omskola sig och ta ett av dessa jobb, för det handlar om personer som är högproduktiva. Det bästa är förstås om vi kan läka ut det. Jag får varselsiffror varje dag där jag ser hur allvarligt läget är. Men det har inte blivit så allvarligt än som vi trodde före jul. Därför bör vi vara försiktiga och göra allt vi kan för att svenska företag ska fortsätta att orka kämpa och behålla den kompetens de har och slippa friställa människor som då måste få omställningsstöd på grund av arbetsbrist eller på annat sätt delta i utbildning. När det gäller arbetskraftsinvandringen har Socialdemokraterna en helt annan syn. De vill inte att den ska vara i den omfattning som den nu blir. Annars skulle de inte sätta käppar i hjulet. Vi är helt överens om att den arbetslivskriminalitet som har vuxit fram de senaste åtta åren måste bekämpas, och här behåller vi de viktiga insatser som sent omsider kom från förra regeringen: arbetslivskriminalitetscenter, sekretesshyvling och förstärkt myndighetssamordning. Så till Arbetsförmedlingen. Ja, Serkan Köse, det är så. Vi är med i olika partier. Du tror på stora system och att offentliga arbetsförmedlare är lösningen. Det är en viktig servicefunktion för kämpande medborgare, men arbetsmarknaden mår bäst av fungerande grundutbildning och vuxenutbildning och att det finns arbeten att söka. Vi kommer ingen annanstans på den vägen. Vi tog vid i den budget som den förra regeringen lade fram, och där var det också tydligt att det skulle vara kvalitet och effektivitet.
Herr ålderspresident! Jag ställde ett antal frågor till statsrådet Johan Pehrson och kan konstatera att jag inte har fått några riktiga svar på dem. Min första fråga handlade om en nationell kraftsamling för den allvarliga kompetensutmaning vi har på svensk arbetsmarknad. Min andra fråga gällde om statsrådet fortfarande anser att Arbetsförmedlingen har tillräckligt med resurser för att klara denna kompetensutmaning och arbetslösheten, inte minst långtidsarbetslösheten. Låt oss återvända till dessa frågor, för de är fortsatt viktiga frågor som vi behöver hantera. Statsrådet tog upp utbildning. Å ena sida lyfter statsrådet upp vikten av att fortsätta satsa på utbildningsinsatser. Å andra sidan skär regeringen ned på budgeten till utbildning eftersom man menar att det var en strukturell åtgärd under pandemin som inte längre behövs. Det är märkligt när vi är på väg in i en lågkonjunktur, för då behövs det ju mer resurser till arbetsmarknadsutbildning och utbildningsinsatser. När det gäller arbetskraftsinvandring var min kollega Isak From tydlig med att vi socialdemokrater vill att den ska vara behovsprövad, det vill säga att arbetsmarknadens parter ska vara med i diskussionen. Vi ser vad den oreglerade arbetskraftsinvandringen får för konsekvenser, inte minst det statsrådet var inne på, nämligen arbetslivskriminalitet. Vi vill som sagt att arbetskraftsinvandringen ska vara behovsprövad och att parterna ska vara en viktig del i detta. Frågan om matchning på svensk arbetsmarknad är viktig. Intressant är hur vi ska lösa kompetensförsörjningen till de industrier som växer fram i norra Sverige och hur vi ska få fler att vilja flytta norröver. Men varken regeringen eller Sverigedemokraterna verkar bry sig om detta eftersom man skär ned på arbetsmarknadsinsatserna och bostadsbyggandet. Man har inte ens en vision för klimatpolitiken. Jag tackar statsrådet för debatten.
Herr ålderspresident! Jag tackar för debatten. Den är evig liksom skiljelinjen. Jag står för en liberal, borgerlig arbetsmarknadspolitik som fokuserar på grundutbildning, vuxenutbildning och en arbetsmarknad som ska fortsätta att flytta Sverige högre upp i näringskedjan. När det gäller arbetskraftsinvandringen tar vi bort dagens låga nivå som vi har levt med i en massa år med 13 000 som medianlön och tittar på 30 000-32 000. På den nivån blir det mindre arbetskraftskriminalitet. Den bedömningen gör alla. Vi skiljer oss här, och så får det vara. Socialdemokraterna kommer alltid ha en politik när de styr och en annan när de är inte styr, och då ska det ösas pengar på Arbetsförmedlingen. Jag tycker att det är viktigt att de drygt 10 000 medarbetarna på Arbetsförmedlingen har goda förutsättningar, men de måste få en chans att ställa om efter åtta tuffa år. Vi behöver inte bråka om vems fel det var. Socialdemokraterna hävdar alltid att det är någon annans fel - även när de har suttit vid makten, vilket är helt fantastiskt. Nu måste personalen ges en chans, också att jobba med sin kompetensmix. Det ska vara duktiga, socialt engagerade och professionella människor med spetskompetens som hjälper människor och ifrågasätter varför de inte lärt sig språket på ett, två, tre, fem eller tio år eller inte klarat en grundläggande utbildning som gör dem anställbara. Arbetsförmedlingen måste absolut förbättra sitt samarbete med kommunerna, för nu faller människor mellan stolarna. Jag ser det, och mitt första steg är därför att etablera en kontakt och ett avtal med varje kommun om att lösa uppgiften. Jag lyssnar hela tiden på Arbetsförmedlingens ledning, men lösningen är inte alltid mer pengar. Man måste kunna få ut mer av drygt 10 000 duktiga medarbetare än vad man får i dag. Detta vill de som arbetar på Arbetsförmedlingen själva, för de är med rätta stolta människor.